Herr talman! I första lagutskottets utlåtande nr 65 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 136 med förslag till ny ackordslag. I denna föreslås bla. att den minsta dividenden vid konkurs skall sänkas från nu gällande 50 procent till 25 procent. I en motion i anslutning till propositionen har jag föreslagit att minsta dividenden skall bibehållas vid den nuvarande nivån, 50 procent. Detta har jag inte vunnit gehör för i utskottet, och jag har heller inte följt upp min motion med någon reservation; jag har endast fogat en blank reservation till utskottsutlåtandet. Utskottet och <departementschefen motiverar sänkningen av minsta dividenden till 25 procent med att förslaget har framkommit i nordiskt samarbete och att det är av intresse att nå en nordisk rättslikhet på detta område. Jag har förståelse för denna synpunkt och den är en av anledningarna till att jag inte har följt upp min motion med en reservation.

Departementschefen finner också anledning att förklara detta, och han skriver i propositionen nr 142: >Uppenbarligen kan man ha olika mening om betydelsen i förevarande sammanhang av nordisk rättslikhet. Bland remissinstanserna finns sådana som anser det mycket angeläget med enhetliga regler för de nordiska länderna men också sådana som inte kan förstå att en enhetlighet på denna punkt skall vara nödvändig.> — Som jag tidigare sagt har det kraftigt övervägande antalet remissinstanser tillstyrkt nordisk samstämmighet på detta område. Departementschefen fortsätter: »I den mån inhemska skäl talar med tillräcklig styrka för ett bibehållande av skatteprivilegiet, bör detta därför — åtminstone i dagens läge — få väga över önskemålen om nordisk rättslikhet.> Herr talman! Jag har inte kunnat underlåta att påtala denna, som jag uppfattar det, inkonsekvens som såväl departementschef som utskott gör sig skyldiga till. Det är tydligen så att det nordiska samarbetet tas fram som argument när det överensstämmer med den egna målsättningen; i andra fall stoppas det undan. Jag tycker att det är ett egendomligt sätt att bedriva det nordiska samarbetet på — det är verkligen att vända kappan efter vinden.

Herr talman! Till förevarande utskottsutlåtande har herr Schött och jag fogat en reservation med förslag om att skatteprivilegiet skall slopas; proposition nr 142 behandlar bl.a. denna statliga förmånsrätt. Efter vad jag förstått finns det en principiell linje i den nya lagstiftning varom förslag nu ligger på riksdagens bord, nämligen att alla fordringar skall behandlas lika. Vi ansluter oss till den principen och kan därför inte godta att staten skall ha förmånsrätt i förhållande till övriga fordringsägare i samband med konkurs. Som jag sade vid behandlingen vid första lagutskottets utlåtande nr 65 har också det övervägande antalet remissinstanser förordat ett slopande av skatteprivilegiet. Bland dessa återfinns verkligen många tunga instanser. Låt mig nämna bara några.

I Danmark har skatteprivilegiet också slopats, i Norge likaså, och i Finland är man på god väg att ta samma steg. De skäl som departementschefen anger — utskottet ansluter sig till hans mening — för att bibehålla statens förmånsrätt i förhållande till övriga borgenärer är av ekonomisk och indrivningsteknisk karaktär. Vad betyder då denna förmånsrätt ekonomiskt för staten? I propositionen har departementschefen redovisat de belopp som staten haft att bevaka med förmånsrätt i konkurser under tiden 1965—1967. Dessa har uppgått till 13,5 miljoner, 14,8 miljoner respektive 19,2 miljoner angivna år. Dessa siffror visar enligt min uppfattning klart och tydligt att de belopp det rör sig om inte är så stora, att de ekonomiska skälen kan tillmätas den betydelse departementschefen och utskottet vill göra gällande. Observeras i detta sammanhang bör att de siffror jag här angivit avser hela det belopp staten hade att bevaka vid dessa tillfällen. Det är ju dock så att det som regel blir en viss utdelning vid en konkurs, och staten skulle i likhet med övriga fordringsägare få sin del även om skatteprivilegiet slopades. Jag vet inte hur stor den genomsnittliga utdelningsprocenten är, men låt säga att den är 50 procent. Det skulle innebära att statens förluster skulle uppgå till hälften av de belopp jag nämnde för de olika åren. Departementschefen måste också i propositionen medge att dessa siffror tyder på att förmånsrätten från ekonomisk synpunkt är av begränsad betydelse för statsverket. Men trots detta har han föreslagit att den skall bibehållas. För övriga fordringsägare kan den däremot ha stor ekonomisk betydelse. Det har ju också under de senaste åren visat sig att skattefordringarna och bland dessa särskilt fordringarna för varuskatt vid konkurser legat på en hög nivå och att det har blivit mycket litet över, många gånger ingenting alls, för oprioriterade fordringar. Vad som därutöver är särskilt besvärande för den enskilde borgenären är att skattefordringarna har s.k. tyst förmånsrätt, vilket hindrar borgenären från att skaffa sig tillförlitliga upplysningar om företaget. Herr talman!

Herr talman! Herr Sjöholm talar här om statens trygghet och är så angelägen om den. Det är gott och väl. Men jag är mera mån om den enskildes trygghet, och det är den jag försöker slå vakt om när jag förordar slopande av statens skatteprivilegier. Vidare säger herr Sjöholm att det gäl ler små belopp. Det är det för staten, men för den enskilde kan det vara rätt stora belopp med besvärande konsekvenser. Sedan gör herr Sjöholm gällande, att följderna av ett bifall till reservationen skulle bli de rakt motsatta mot dem jag avser. På den punkten är verkligen meningarna delade. Herr Sjöholm är ju yrkesman i fråga om konkurser och indrivningar. Jag måste därför också hålla mig till yrkesmän som har yttrat sig. Jag skulle tro att deras ord bör ha samma tyngd som herr Sjöholms.

Jag skulle vilja nämna några av dem som är i samma situation som herr Sjöholm: fogdarna i Värnamo, Lund, Landskrona, Eslöv, Trelleborg, Ystad, Malmö och Göteborg, vartill kom mer en hel rad länsstyrelser. ' Låt mig här citera ett referat av vad stadsfogden i Göteborg skriver. Han »finner det vara en betydande orättvisa att vissa slumpvis utvalda borgenärer skall bära en förlust, ibland synnerligen kännbar, som utan svårighet kan bäras av staten. Den riskutjämning som borttagandet av privilegiet skulle medföra är därför enligt stadsfogdens mening skälig.» Herr talman! Jag höll på att säga fogde som fogde, men här har jag en hel rad på min sida i mitt ställningstagande, vilka jag betraktar som lika sakkun 'niga som herr Sjöholm.
Herr talman! Med anledning av herr Oskarsons tal om bättre eller sämre sällskap undrar jag om han inte själv har kommit i sämre sådant, då han åberopade stadsfogden i Göteborg. Någon sådan finns inte. Det måste vara en vålnad som herr Oskarson har kommit i lag med. Det var rätt länge sedan man avskaffade stadsfogdarna. Vidare säger herr Oskarson att jag är mera mån om statens trygghet än om den enskildes. Jag uttryckte det inte så herr Oskarson. Jag sade att eftersom staten har en trygghet under dessa två år kan utmätningsmannen verka på det sättet, att det blir en trygghet för alla: för den gäldenär det gäller, för staten och för enskilda borgenärer. Det är precis så det ligger till, herr Oskarson. Det blir alltså en trygghet för alla, och jag kan inte begripa varför herr Oskarson är ute för att trasa sönder den tryggheten.

Herr talman! Herr Sjöholm frågade vad som egentligen ligger bakom min ståndpunkt, men det kan jag inte begripa att han inte förstått. Det gäller helt enkelt att slå vakt om den enskilde som råkar i dessa besvärliga situationer. Vid konkurs måste det göras förluster, och då är det enligt min uppfattning rimligt att alla som har fordringar får samma förmånsrätt, så att statens fordringar alltså jämställs med andra, oprioriterade fordringar. Jag anser inte att staten skall inta en särställning därvidlag på de övrigas bekostnad. Så enkel är min argumentering, herr Sjöholm. Sedan är det riktigt att man inte längre har någon stadsfogde i Göteborg, men myndigheten som sådan finns ju kvar, och det är den som har yttrat sig, herr Sjöholm. Jag tycker inte att dess yttrande skall nedvärderas på grund av ändrad benämning. Sedan frågade herr Sjöholm vad jag hade fått det ifrån att indrivningsmyndigheten skulle förfara på det sätt som jag talade om tidigare. Det var ett rent citat från en kronofogdemyndighet, herr. Sjöholm. Nu vet jag att herr Sjöholm är yrkesman på detta område, men jag anser att den ene yrkesmannens utsago skall väga lika tungt som den andres. : Vidare finns det runt om i vårt land en mängd kronofogdar, som herr Sjöholm tycks betrakta som små och obetydliga myndigheter. Jag förmodar att det var dem som jag räknade upp när jag bl.a. talade om Eslöv. Men är det verkligen så att myndigheterna därför att de finns på mindre platser har sämre begrepp om dessa frågor än herr Sjöholm? Eller är det så att herr Sjöholm känner behov av att ta dem under sina vingars skugga och undervisa dem i vissa saker? Jag vet inte hur herr Sjöholm gör sin gradering mellan »små» och »stora> kronofogdar, varvid herr Sjöholm tydligen själv hör till de senare.
Herr talman! Man kan dra gränsen mellan små och stora kronofogdemyndigheter — det är myndigheterna det här gäller — med hänsyn till den ståndpunkt de intagit i denna fråga. Jag vet nämligen hur det ofta går till när dessa myndigheter skall avge ett remissyttrande. I många fall skriver de små kronofogdemyndigheterna bara att det inte finns någonting att invända. Förslaget är väl underbyggt och det skall säkerligen leda till ett utmärkt resultat. Det är det enklaste sättet att skriva, herr Oskarson, och sedan är man av med ärendet. Hos de stora krono fogdemyndigheterna har man däremot ingående kännedom om dessa ärenden, som där har helt annan frekvens. Man har därför trängt in i problemen och kan bedöma hur resultatet av förslaget skulle bii. Vid konkurser blir det alltid förlus ter, sade herr Oskarson. Ja, men varför vill då herr Oskarson förespråka ett system som skulle leda till många fler konkurser? Det är nämligen precis vad herr Oskarson gör. Han vill inte ens att staten skall ha förmånsrätt när det gäller sådana fordringar som källskatt och varuskatt, alltså då en enskild arbetsgivare eller handlare fått medel i sin hand för att redovisa till statsverket men underlåtit att göra detta. Det är ju snudd på förskingring; man har bara inte kallat det så. Men inte ens de pengarna vill herr Oskarson som sagt att staten skall ha förmånsrätt till. .. Det har avgivits en folkpartireservation som i det fallet är förnuftigare — som sig bör — än moderaternas. Folkpartireservanten vill göra skillnad, och det ligger något vettigt i det. Det vore upprörande om staten inte skulle ha förmånsrätt ens till de pengar som arbetsgivare innehållit och i strid mot lagen icke redovisat. Herr Oskarson måste väl ändå ha svårt att motivera att staten inte skulle ha förmånsrätt till de pengarna. Jag undrar om herr Oskarson i propositionen, utskottsutlåtandet eller remissyttrandena kan hitta någonting som tyder på att det skulle vara till förmån för de enskilda om man gick på herr Oskarsons linje. Däremot skulle det kunna bli sämre för staten när det gäller dess fordringar. Det står faktiskt ingenstans talat om en påtaglig förbättring för enskilda människor, och det kan heller inte bli någon sådan. Men det borde väl ändå ha varit inspirationen till herr Oskarsons agerande här.

Herr talman! Genom dagens behandling av jordabalkspropositionen nr 20 och följdpropositioner avslutas ett jättearbete inom svensk lagstiftning. Det är all aktning värt, och det kan väntas bli bestående i sina huvuddelar för lång tid framåt. Utskottets utlåtande innehåller också några berömmande ord, och i dem vill jag rent allmänt instämma. Men, herr talman, det har inte varit lätt för utskottet att få ett grepp om detta förslag. När jag nyss kom in i kammaren med de fyra tunga böckerna på över 2000 sidor och därtill de tre mindre propositionerna, frågade en av kam marledamöterna mig: >Tänker du flytta?> Så mycket skall man emellertid ha med sig, om man skall kunna följa det här ärendet. Och sambandet med fastighetsbildningslagen, som riksdagen antog under vårsessionen, gör att även det materialet på 1 000—1 500 sidor måste behärskas. Detta är helt orimligt. Jag vill starkt ifrågasätta, om det inte skulle gå att presentera en så omfattande proposition på ett mera lättsmält sätt. För min del har jag haft den allra största nytta av den tidigare här i kammaren diskuterade jordabalksutgåvan i en samlad volym på 326 sidor. Där får man de fem propositionernas förslag till lagtext och en kortfattad kommentar till varje kapitel med en summering — också för varje kapitel — av vilka nyheter som föreslås. Jag vill alltså vädja till justitieministern eller den som för hans räkning lyssnar på den här debatten eller läser protokollet efteråt att aldrig mera presentera stora lagförslag på det otympliga sätt som nu har skett, utan att en mera kortfattad version samtidigt lämnas över för att underlätta utskottsoch riksdagsbehandling. Det fullständiga materialet skulle då kunna utnyttjas som en källa för dokumentation när så påfordras. Då jag studerat jordabalkspropositionen har jag självfallet i första hand ägnat mig åt de problem som har med min yrkesverksamhet som lantmätare att göra — det gäller främst 1 kap., Fastighet och dess gränser. I motionen 1452 i denna kammare har jag ifrågasatt, om inte hänvisningen i 1 kap. 2 8 till särskilda bestämmelser i stället borde ha gällt den lag som avses, nämligen 1950 års lag om gräns mot allmänt vattenområde. Utskottet har avvisat detta med motiveringen att det kan vara en fördel att inte direkt hänvisa till en lag som sedan kan upphävas och ersättas av annan lag. Jag håller med om det, men jorda balken har inte konsekvent följt den linjen, och 1950 års lag är så litet känd att den borde ha fått ett omnämnande här. Den kanske rent av borde ha inarbetats i 1 kap., men jag har inget yrkande i det avseendet. För övrigt tycker jag som vän av ordning att en hänvisning till fastighetsbildningslagens regler om fastighetsbestämning borde ha funnits i jordabalkens 1 kap. lika väl som den i 1 kap. 1 8 intagna hänvisningen till reglerna om fastighetsbildning i samma lag. I samma motion, nr 1452, tog jag upp frågan om sådan jämkning av gräns i vattenområde som fanns i tidigare jordabalksförslag men som slopats i propositionen. I lagberedningens förslag till 1 kap. 10 8 — som återges på s. B 1028 — fanns en regel om sådan jämknning >som prövas rättvis och ändamålsenlig med hänsyn till hävden, naturförhållandena och andra omständigheter»>, fullt i enlighet med utbredd praxis. Departementschefen ansåg en sådan regel bättre höra hemma i fastighetsbildningslagen, där 14 kap. 6 8 ger möjlighet till viss jämkning, nämligen sådan som fordras för att gränsen skall få en ändamå'senlig sträckning i tekniskt hänseende», men den regeln skall enligt departementschefens uttalande i fastighetsbildningslagspropositionen — s. B 813 — tillämpas restriktivt och inte som lagberedningen avsåg, nämligen att utforma gränsen så, att resultatet i materiellt avseende ter sig rättvist och ändamålsenligt. I århundraden har gränser i vattenområde bestämts med utgångspunkt från gällande jordabalks 12 kap. 4 8 >Är å, sjö, eller sund sidolångs byar emellan; ägen då halvt vardera.> Åtskilliga gränsbestämningar i vattenområden har verkställts med dessa kärnfulla besked som utgångspunkt. Stora jämkningar har så gott som alltid gjorts från de underliga kroklinjer som uppkommer om man strikt följer grundregeln. Så måste man natur ligtvis handla också i framtiden, men förfarandet försvåras när fastighetsbildningslagens regel endast avser teknisk jämkning och departementschefen har sagt att den skall tillämpas restriktivt. Man måste då övergå till att göra fastighetsreglering, med omgång och fördyring som följd. Jag har avstått från reservation på denna punkt, men jag har velat påpeka konsekvenserna av propositionen i den delen. Det är verkligen skada att inte praktikens män fått medverka i slutomgången av detta lagstiftningsarbete. Till min stora förvåning motiverar lagrådet sin rekommendation till borttagande av reglerna om jämkning av gräns i vattenområde med att frågan gäller, förutom vissa rågångar mellan primära skifteslag »endast i fråga om skifteslinjer som tillkommit i gången tid, då de ofta ej blev vare sig utmärkta på marken eller angivna på kartan eller i handlingar>. Detta uttalande är helt verklighetsfrämmande. Flertalet avstyckningar från år 1928 och framåt som gränsar till vattenområde som inte är samfällt har, om vattenområde skall ingå i avstyckningen, fått detta bestämt så, att till avstyckningen hör vattenområde enligt regeln i 12 kap. 4 8 jordabalken. Vattenområdets verkliga omfattning är av litet intresse, eftersom fisket ofta inte följer fastighetsgränserna i vattenområdet. Det anses då onödigt att kosta på gränsbestämning, och det har stöd i högstadomstolsutslag. Så kommer jag, herr talman, till reservation I. Den är grundad på min motion nr 1473 i denna kammare och herr Skårmans motion nr 1266 i första kammaren, som formellt gäller promulgationslagen. Nu gällande jorddelningslag inrymmer såväl materiella som processuella regler för gränsbestämning. I mönstret för fastighetsbildningslagens och jordabalkens ömsesidiga förhållanden ingår att de processuella reglerna skulle åter finnas i fastighetsbildningslagen, medan det materiella underlaget för det som nu kallas fastighetsbestämning i stället för gränsbestämning skulle behandlas i jordabalken. Det låter strikt och bra. Efter den regeln är också lagberedningens och jordabalksberedningens förslag upplagda.

Den systematiken är nu bruten i propositionen. På grund av ett lagrådets påpekande om att de nya reglerna om gränshävd borde föras in i jordabalken och inte stå på en undanskymd plats i promulgationslagen har departementschefen reagerat så, att han gjort ett diskutabelt analogislut och fört över flertalet av de ej i laga ordning bestämda gränserna till promulgationslagen tillsammans med reglerna om gränshävd. Detta överförande görs med formuleringen att vad lagrådet anfört beträffande dessa gränser »bör beaktas på det sättet, att även dessa regler flyttas från balken till promulgationslagen>. Jag kan i detta avseende inte på något vis förstå utskottets utlåtande, där det står att >genom att de sist nämnda bestämmelserna har förts över till förslaget till promulgationslag synes lagrådets uttalanden på denna punkt numera sakna betydelse». Ja, det är klart att det saknar betydelse, om man inte bryr sig om vad lagrådet säger. Departementschefens lösning är inte försvarlig ur någon synpunkt.

Likaså är reglerna om gränshävd inte någon kortvarig övergångsform. Denna legalisering av sämjeägoutbyte kan tänkas förekomma lång tid framåt. Här tillkommer att det är ett nytt institut på fastighetsrättens område, som bör introduceras i jordabalken och inte i promulgationslagen. Till dessa reflexioner skulle jag vilja knyta ett mer principiellt resonemang. Detta lagverk har förberetts av sex helt juridiska instanser med viss personalunion i några led, bl.a. lagberedningen i två sammansättningar med cirka tio års mellanrum följd av jordabalksutredningen. Dessa förslag har varit föremål för remissbehandling och har gett den första departementsbehandlingen en del goda uppslag. Därefter kom lagrådet i olika uppsättningar för olika delar av jordabalken och fastighetsbildningslagen. Efter detta kom den slutliga och sjätte behandlingen i departementet, som ligger till grund för de propositioner vi nu har att behandla, delvis med ny besättning också i departementet. Dessa tre senare behandlingar har skett utan remissförfarande, möjligen med okontrollerbara underhandskontakter. När departementschefen utan stöd av sina beredningsorgan gör en så drastisk förändring mot nuvarande systematik och mot den principiella uppdelningen mellan fastighetsbildningslagen och jordabaliken som legat till grund för detta lagstiftande, tycker jag att man skulle ha hört efter med praktikens män hur de ser på saken. Man lagstiftar väl i första hand för verkligheten och inte för att uppfylla några principer som dessutom inte håller. Departementschefen har i fråga om uppdelningen av regler på fastighetsbildningslagen och jordabalken anfört att han vill ernå »större reda och överskådlighet samt ökad enhetlighet» men han medger samtidigt att det är en nackdel att »skilda rättsinstitut inte kommer att fullständigt regleras i ett sammanhang», vilket utgör en »olägenhet för den inte juridiskt skolade allmänheten». Denna olägenhet ökar enligt min mening ytterligare då man splittrar behandlingen av ett ämnesområde på jordabalken och promulgationslagen. Med samma skäl som dessa om avsöndringsgränsernas överförande till promulgationslagen kunde man föra över reglerna om de i laga ordning bestämda gränserna i den mån det gäller gränser bestämda före lagens ikraftträdande. I den mån det blir fråga om att bestämma sådana gränser torde flertalet vara lagligen bestämda enligt regler som en gång i tiden var lagliga men som ingalunda är det i dag och ännu mindre blir det efter den 1 januari 1972. Det enda som har vunnit nåd inför departementschefens prövning i fråga om ej i laga ordning bestämda gränser är gränser för expropriationer eller liknande tvångsförvärv. Detta är verkligen en snedbelastning. Denna obetydliga rest av gränser har fått en förnämlig plats i jordabalken medan den stora massan avsöndringar o.d. förvisats till promulgationslagen. Jag vädjar till departementschefen eller till den, som läser detta eller kanske hört på, att ta detta under omprövning före lagens ikraftträdande före den 1 januari 1972 efter en snabbremiss till instanser som i detta avseende vill ha en användbar jordabalk. Om riksdagen nu av lojalitet mot regeringen går med på departementsförslaget, kan jag meddela, att jag förbereder en motion i ärendet. Genom det beslut som nu kommer att fattas upphävs bl.a. resterna av fortfarande gällande delar av jordabalken i 1734 års lag. Jag har tidigare citerat de inledande orden i 12 kap. 4 8 jordabalken om gränser i vatten. Tillåt mig, herr talman, att citera ytterligare en kort sats ur samma lagrum: »Flotthol ma have han, som den vid land sitt fäster.» Denna korthuggna sats har alltid fascinerat mig. Man tänker sig strandägarna sittande vid sina stränder med en båtshake i handen för att snappa åt sig någon till äventyrs förbiflytande flottholma. Denna form av laga fång upphör med den nya jordabalken, och den har väl inte så ofta praktiserats. Först och främst måste man äga en strand, och så är flottholmar så sällsynta i de sjöar och vattendrag där folk vistas, att de sammanfallande omständigheterna sällan inträffar. Jag sörjer i alla fall att flottholmarna i fortsättningen går en laglös tillvaro till mötes. Herr talman!

Detta betyder att jag till övervägande del yrkar bifall till utskottets hemställan i tredje lagutskottets utlåtanden nr 80, 81 och 82 och därmed till motsvarande propositioner.

Herr talman! Jag skall här inte göra några djupgående allmänna reflexioner utan hänvisar i det avseendet i stället till vad som tidigare sagts av utskottets ärade ordförande och herr Tobé. Det är ett mycket förnämligt lagstiftningsarbete som nu lagts på riksdagens bord, och vi har i utskottet i stort sett varit eniga. Endast på några smärre punkter har vi haft litet skilj aktiga meningar. Vi anser att förslaget är en lämplig modernisering av den gamla jordabalken, som i vissa delar kom till så tidigt som 1734. Därefter har en del ändringar gjorts under tidernas lopp. Jag har mitt namn under några reservationer till tredje lagutskottets utlåtande nr 80. Den första är reservationen III, som gäller ogiltigförklaring av köpeavtal om uppgiven köpeskilling är oriktig. Reservanterna är naturligtvis helt eniga med utskottsmajoriteten om att uppgiften om köpeskillingen skall vara riktig i köpeavtalet, men vi vill inte gå så långt att detta skall vara nödvändigt för att köpet skall godkännas. Vi menar att det kan föreligga risker för att den ena parten — kanske långt efter det att köpet är avklarat — kommer och påstår att en oriktig köpeskilling har blivit intagen i kontraktet, vilket i så fall kan få mycket besvärande komplikationer. Vi anser därför att det precis som nu inte skall vara ett absolut villkor. I den mån man inte har följt lag och ordning är det en fråga som får tas upp på annat sätt, och lagtillämpningen får som hittills vara vägledande för hur det ärendet skall handläggas. Jag yrkar alltså bifall till reservationen III.

Herr talman!

En doft av den "fina världen — för att citera Karl Ger "hard — har märkts under de första an 'förandena, där talarna har strött ut ro 'sor. Jag kan förstå att man tycker att 'Moder Sveas utvecklingsstörda barn — jordabalken — nu överlämnar violer till mor. Det är möjligt att vi — för att "åter citera Karl Gerhard — borde ge vitrioler till far, men var far finns tor de ingen i dag kunna säga. Justitiedepartementet — har begåvat riksdagen med en följetong av lagförslag där den enskilda äganderätten skärps på ett sätt som är orimligt i en demokratisk stat. Herr Grebäck säger att ingen mänsklig lag kan följa med livets skiften och han hänvisar till Upplandslagen.

Bakom det hela låg en strid mellan bondeoch allmogerätt och herremakt. Om vi stryker ett streck över detta mörka tidsskede från 1200-talet fram till Gustav Vasas tid kan vi kanske komma in på andra tankar. Herr Tobé säger att det är ett jättearbete som har avslutats. Han konstaterade alldeles riktigt att detta är ett verk av sex juridiska instanser. Dessa skall inte klandras, eftersom de har tillkommit under det gamla skall vi säga diktaturskedet som vi har haft i Sverige och som tog sig uttryck i 1611 års privilegier. Dessa privilegier ålade ju ämbetsoch tjänstemän att lyda ridderskapet och adeln. Därför vore det väl ganska underligt, om man i dag skulle kunna utgå ifrån att föränderlighetens lag skulle komma till uttryck, dock icke inom justitiedepartementet. Jag konstaterar att hela detta förslag till jordabalk med sina så att säga utväxter är en skapelse av jurister, för jurister och de besuttna i detta samhälle som juristerna alltsedan 1611 fostrats till att tjäna. Jag kan som sagt inte sjunga några lovsånger i detta sammanhang.

Jag har i olika sammanhang velat ge uttryck åt den uppfattningen att det inte finns bara besuttna i ett samhälle utan jämväl obesuttna. Det är den obesuttna delen som får betala räkningen som herrar jurister och justitiedepartementet och de som har utarbetat detta förslag har åstadkommit i detta sammanhang.

Dessa människor drabbas nämligen av en orättfärdig tillämpning. Som jag gjort i min motion II: 1464 vill jag i detta sammanhang citera ett uttalande av en finne som levde 1729— 1823. Denne uttalade nämligen »att rikedomen framför allt förvärvades genom politiskt maktmissbruk och användes till ytterligare politiskt förtryck och att maktägande med sin penningstyrka dödat lagarnas makt synes även i dag vara en rättslig realitet». Man har väl gått och väntat på att det skulle kunna tas tillbaka något av de oerhört stora markområden som avhänts samhället av enskilda personer. I Uppland finns exempelvis en jorddrott som har ungefär 20 000 hektar mark, vilket måste sägas vara orimligt. När det talas om inskränkningar tar man fram en liten fiskare på sin holme eller vid sin strandkant som kanske äger 3—4 hektar mark och säger: Vill herrarna göra några inskränkningar här? Det är inte fråga om dessa små. Man ser exempelvis inte Forsmark, Harg och alla de andra bruken som är nedlagda och inte används för det ändamål för vilket brukningsrätten läm nades. I dag har de övertagits och används för ekonomiskt jobberi. Det är som friherren och julmaten Gustaf Cederström sade den 13 mars 1765: »Har riket ingen ostridig rätt til en fri constitution? Undersåtarna, som utgöra det förra, äro de icke alla lika naturligen födda till en medborgerlig frioch rättighet, eller kan den förloras genom mörcker, tvång och fördomar? Är det sanning, at den fattigas rätt ofta försvinner och den rikas orättmätiga tillgrepp äger bestånd? Äger den förra af ingen betydenhet, hur vill den sednare rädda riket?» Nu har en rad kungliga propositioner lagts fram. Den 2 december citerade jag två herrar, varvid det gällde hur man skulle förfara när man inte vill veta någonting. Den ene var en tysk som efter kriget suttit i fängelse i många år, och när man frågade hur han kunde handla på ett visst sätt svarade han, att han hade bestämt sig för att inte veta något om det hemska som hände.

Då har emellertid utskottets talesmän sagt: Det angår ju inte utskottet. Vi litar på juristerna; då behöver vi inte tänka. Frågan om jordvärdena 1 vårt land är ju ingalunda ny. Jag trodde verkligen att socialdemokraterna när de kom till makten skulle ha läst vad Sven Brisman skriver i Verdandis småskrifter nr 150 om jordreformerna.

Jag frågar då om herrarna kan räkna ut hur stor jordvärdestegringen har varit i tätorterna här i Sverige. Brisman skriver i fortsättningen: »På detta sätt lever jordägaren som en parasit på samhället; han utför ingen samhällsnyttig verksamhet; han deltar ej på något sätt i frambringandet av nya värden eller i strävandet efter ett bättre tillstånd. Och dock är det till stor del han som skördar frukterna härav. Varje ökning av folkmängden, varje förbättring av levnadsförhållandena, varje med stora kostnader åstadkommet företag låter nya summor strömma i hans händer. Ju mer samhället växer, ju rastlösare det på alla områden strävar framåt, dess större blir den del av samhällets tillgångar som man måste avstå till honom. Utan att själv arbeta lever han av andras arbete; och ju mer de andra arbeta, desto mer måste de avgiva till honom. Det är då ej underligt, att vi blott göra ytterst små framsteg i våra försök att bereda välstånd åt alla.» Det hade varit rimligt att den nya jordabalken anpassats till samhällets behov och förhållanden i dag. Vi behöver dels byggnadsmark, dels mark för fritidsändamål och annat.

Våra behov i de avseendena är inte i något avseende tillgodosedda i den nya jordabalken, och det är helt orimligt. Man skulle kunna beskriva förslaget till jordabalk ungefär på samma sätt som Henry George i ett brev till påven karakteriserat en dom i Förenta staternas högsta domstol. George skriver där följande: »Det har blivit sagt om en berömd dom av högsta domstolen här i Förenta staterna, som fälldes i en bortrymd slavs sak kort före borgarkrigets utbrott, att ”den gav lag åt nordstaterna och negrerna åt sydstaterna”. På samma sätt ger ni i eder rundskrivelse evangeliet åt arbetarna och jorden åt godsägarna. Kan man då förundra sig över, att det gives människor, som hånande säga: ”Prästerna äro villiga nog att ge de fattiga lika andel i det osynliga, men de sörja troget för, att de rika behålla allt det synliga för sig allena.» Denna karakteristik stämmer helt in på förslaget till jordabalk. Det har strötts en del rosor i denna debatt. Det började med att justitieministern strödde rosor för sig själv — och det må ju vara hänt — men jag vill påpeka att de människor som drabbas av förslaget är sådana som jag som socialdemokrat anser mig ha skyldighet att försöka värna om. Det är även angeläget att ställa ett par frågor i detta sammanhang.

Men naturligtvis måste viljan ha en inriktning och förändringen ett mål. Vi socialister är förmätna nog att vilja något därför att idén är viljans drivkraft, och vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringen kan göra utopier till verklighet. Detta är fundamentalt.

Han konstaterar där följande: »Varje verksamhet som vi ägnar oss åt är på ett eller annat sätt bunden till ett visst stycke av jordytan, ofta till en anläggning eller byggnad på detta stycke mark elier vatten. Det betyder att varje vidgning av mänsklig verksamhet kräver ny mark eller ett intensivare utnyttjande av redan i anspråk tagen mark.» Han konstaterade vidare att den totala tillgången på mark är ganska begränsad och anför sedan följande: »Samtidigt kan vi konstatera att anspråken på mark ständigt ökar.

Från näringslivet för industri och detaljhandel, från tätorisbefolkningen för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. Från den offentliga samhällssektorn bland annat för kommunikationer och för vattenförsörjningen till våra expanderande tätorter.> Han talar också om ökad frihet och om hur man behöver mark till olika ändamål. Vi hade under valrörelsen inom alla partier som en slogan jämlikhet och närdemokrati.

Jag skulle vilja tala om hur människorna kan möta det hela. I Uppland — jag tar det som exempel — får bönder och allmoge finna sig i att man inom De Geers domäner från 1600-talet helt enkelt lagt beslag på urgamla rättigheter och på mark som tillhörde allmogen. Och om vi — för att tala med grevar och baroner, vilket man ju skall göra ibland — går upp till Norrland finner vi där Sparres domäner. Han var landshövding, han var allt möjligt i det svenska samhället. Han tog av finnbefolkningen mark och anlade ett bruk där uppe.

Och inte nog med det: människor som där levat i släktled efter släktled får inte utöva sina rättigheter. En som har släktskap med en syster till Flemming får nu uppleva att när han fiskar i en sjö som icke bruket rår om och som ingen haft någon äganderätt till blir han stämd. Uppe i Hede kan man för närvarande läsa om en tvist som gäller att en hel bygd har avstängts från fiskerätt i sjöar som tillkommer befolkningen där sedan urminnes tider. Trots att högsta domstolen i en dom år 1956, som återges i Nytt juridiskt arkiv, sagt ifrån att beträffande detta vatten ingen äganderätt eller fiskerätt kunde ligga hos enskilda. så har Bergvik och Ala samt Ostermans lagt beslag på vattnet och låter tyskar, engelsmän och andra ha det som fiskevatten. Man använder också området för representation. Samtidigt stämmer man dessa människor för tjuvfiske, vilka dock fiskar på eget vatten. Det är en tendens att alltmer tillgripa domstolsförfarande för att slå sönder urgamla rättigheter. Kuylenstierna, som var med i åborättskommittén, konstaterade angående allmänningar att dessa icke kunde fråntas all mogen. Detta får vi nu uppleva varje dag. Om justitieministern hade tid att läsa igenom de gamla papper och handlingar som jag har, skulle han få belägg för hur vanliga människor behandlas. Nu skall man stifta en ny jordabalk genom dem som icke haft något med vanliga människor att göra utan endast med dem som lever därovan. Den enda förbindelse dessa människor haft har väl skett genom ett vykort men inte på något annat sätt. De får aldrig uppleva hur vanliga människor får 1eva i vårt nuvarande samhälle. Under dessa förhållanden har jag krävt och önskat att justitiedepartementet och regeringen skall försöka få till ständ en ny juristutbildning — juristerna har för resten själva krävt en sådan. Varför kan man inte tillmötesgå ett sådant önskemål? Vi kan inte skylla på ämbetsmännen och juristerna som är fostrade i den anda och efter de principer som man lade grunden till 1611. Nu har vi 1970 med alla de problem som samhälle och människor möter. Men då ämnar man skärpa äganderätten på ett sätt som helt enkelt är otillständigt. I stället för att skärpa äganderätten och göra brottsliga åtkomsthandlingar till lagliga handlingar borde man försöka återföra något av det som bolag och storgodsägare en gång har tagit. Det har man emellertid glömt bort. Det beror på att de som skrivit denna utredning och denna proposition är fostrade i allt utom i demokratisk anda. Det är inte deras fel, utan det måste vara den i en demokratisk stat som ändå har ansvaret för att utforma samhällsarbetet och all annan verksamhet. Det vore rimligt att man nu försökt förbjuda alla inköp av mark från bolagens sida eller att stora bolag slår samman sina markområden.

Från denna synpunkt har jag, i den mån jag har haft tid och kraft, försökt att yrka avslag på alla de underligheter som kommit till uttryck i de propositioner som framlagts under åren. Därför ber jag, herr talman, att även i detta fall få yrka avslag på propositionen väl vetande att dessa frågor nu går sitt öde till mötes. Först när det kostar miljarder kommer samhället att vakna. När vi diskuterade frågan om fiskerätt år 1950 sade man att högst 2 miljoner skulle det kosta. Nu är kostnaderna uppe i 43 miljoner och kommer kanske att stiga till det dubbla. Om vi nu stjälper äganderätten på det sätt som föreslås i detta sammanhang, då inte bara förstör vi fauna och flora samt luftrum m.m. utan skövlar även människornas möjligheter till fritidsvistelser, till ett egnahem och annat.

Vi skall komma ihåg att Sverige nog är det enda land som är berett att fullfölja en gången tids diktatur, den första som vi har haft i Europa. Det har funnits sådana senare, men de har slagits sönder, och man har tagit tillbaka egendom. Den vägen har vi övergett i och med förslaget till ny jordabalk. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna II: 1464 och I1: 1494.